Herr talman! Till denna punkt har de borgerliga reservanterna i statsutskottet fogat en reservation. Vi förordar där ett anslag till estniska folkhögskolekurser på 20000 kronor, vilket kräver en höjning av bidraget till speciella folkbildningsåtgärder med samma belopp. Jag skall säga några ord om motiven till detta vårt anslagsyrkande. Vi har ju sedan år 1954 enligt olika kungörelser lämnat «statsbidrag = till främjande av ungdomsverksamhet över lag. Här gäller det en speciell grupp, nämligen esterna, vilka i vårt land uppsår till ett antal av cirka 20 000. Ungdomen inom denna grupp är som alla vet mycket skötsam och ambitiös och har ett påtagligt samhällsintresse. Esterna har också en egen represen tation, som är ett sammanhållande organ för alla de lokalrespektive fackorganisationer som de i övrigt medverkar i. Denna representation har bl.a. till uppgift att särskilt ägna sig åt att övervaka kulturella, utbildningsmässiga och ungdomsvårdande åtgärder. Under denna representation verkar en särskild estnisk folkhögskola som anordnar treveckorskurser på somrarna och även vinterkurser här i Stockholm. Syftet med kurserna är att ge deltagarna en grundlig insyn i den svenska demokratins arbetssätt och därutöver även att undervisa om estnisk historia, litteraturhistoria och kultur över huvud taget. Vi tycker att det är en mycket rimlig kombination att undervisa om svenska förhållanden men samtidigt bibehålla de kulturella banden med hemlandet — det besatta och erövrade Estland — i den mån detta är möjligt. Deltagarna i dessa kurser är inte bara studerande utan i mycket stor utsträckning också arbetande ungdom. Man försöker klara denna kursverksamhet utan att kostnaderna skall bli för höga. Det utgår exempelvis ingen ersättning till lärarna. Vad man behöver pengar till i första hand är studiemateriel samt kostnader för uppehälle och organisation. De äldre estniska medborgarna visar stor offervilja när det gäller att hålla verksamheten i gång, och vi tycker att det är rimligt, när staten med all rätt stöder ungdomsorganisationer i dessa tider av stor oro på den fronten, att stödet skulle kunna utsträckas även till esterna. Det är ju ändå ett ytterst rimligt belopp — 20 000 kronor — som vi här äskar. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är också andra grupper än esterna som har kommit till vårt land och blivit ett inslag i vårt folk, och även bland dem finns det säkert skötsam och ambitiös ungdom, som herr Åkerlund sade att det fanns speciellt inom den estniska gruppen. Jag tror att det är nödvändigt att också dessa andra grupper får möjlighet att, som herr Åkerlund uttryckte det, bibehålla de kulturella banden med sina hemländer. Samtidigt är det ytterst viktigt att de får en grundlig inblick i den svenska demokratins arbetssätt. Man försöker också på olika vägar medverka till att sådana grupper skall dels assimileras i vårt samhälle men dels också få möjligheter att bibehålla de kulturella banden med sina hemländer. Statsutskottets majoritet har inte funnit något som helst skäl att i detta fall behandla esterna på annat sätt än folk från övriga nationer som kommit till vårt land. Vi anser att de människor som det här är fråga om, med de bildningsmöjligheter som finns inom det fria folkbildningsarbetet och genom den speciella kursverksamhet som ordnas vid folkhögskolorna, har möjligheter att komma i åtnjutande av samhällets stöd. Av det skälet, herr talman, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Vårt samhälle förändras snabbt och många människor har svårigheter att finna sig till rätta. Inte minst gäller detta ungdomar som har anpassningssvårigheter. Dessa svårigheter tar sig uttryck på olika sätt; därom kan vi läsa nästan varje dag i tidningarna. Det är en angelägen uppgift att så många ungdomar som möjligt får kontakt med någon ungdomsorganisation och kommer in i dess arbete. Det måste också ur samhällets synpunkt vara mycket angeläget att stödja sådan verksamhet. Ungdomens egen aktivitet är ju den i särklass bästa formen av ungdomsarbete, d.v.s. att ungdomen får ta ansvar i en egen organisation. Men för aktivt ungdomsarbete fordras ledare, och under årens lopp har ett stort antal sådana växt fram. Det är ledare som själva har deltagit i ungdomsverksamhet och som på det sättet har blivit »självlärda». Dessa ledare har gjort mycket stora insatser. Kraven på ledare blir emellertid allt större. Det blir allt angelägnare att få till stånd någon form av utbildning på detta område. Även om det under senare år har skett en viss utbildning av ungdomsledare har utbildningen varit av alltför blygsam omfattning. Att behovet är stort bevisas klart av att ett 60-tal ungdomsorganisationer hos <skolöverstyrelsen anmält ett medelsbehov av mellan 11 och 12 miljoner kronor, vilket är ett ungefär fem gånger så stor belopp som det vilket för närvarande utgår. 1962 års ungdomsutredning beräknas snart framlägga sitt betänkande om bland annat statens stöd till ungdomsledarutbildning, varför ingen höjning föreslås av bidraget till ungdomsorganisationernas egen ungdomsledarutbildning. Det är att beklaga att så inte har skett, mot bakgrunden av att behovet är så odiskutabelt. En liten höjning kunde inte på något sätt anses innebära att man föregriper en sittande utredning. Från centern föreligger en motion om en uppräkning av anslaget med 500 000 kronor. Det är att beklaga att reservanterna på grund av det statsfinansiella läget inte kan föreslå en större höjning än 100000 kronor.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

Herr talman! Under denna punkt som gäller anslag till ungdomsförbundens centrala verksamhet har skett en uppräkning av anslaget med 100 000 kronor. Dessa medel har enligt förslaget motiverats av det ökade medelsbehovet för de organisationer som tidigare erhållit bidrag. Om denna uppräkning råder inga delade meningar i utskottet. Skolöverstyrelsen redovisar att tolv organisationer ytterligare ansökt om bidrag. Av dessa är det fem som fyller fordringarna, och skolöverstyrelsen har i dessa fem fall tillstyrkt att bidrag skall utgå. Bland dessa fem är Sveriges fria kristliga studentförening och Fria kristliga gymnasiströrelsen. Det kan upplysningsvis nämnas att organisationerna nu bytt namn och heter Frikyrkliga studentrörelsen och Frikyrkliga gymnasiströrelsen. I en fyrpartimotion har föreslagits att dessa rörelser skall få de begärda bidragen. Dessa organisationer fyller mycket väl kravet på medlemsantalet som innebär att organisationen skall ha över 3 000 medlemmar i åldern 12—25 år. Det frivilliga föreningsarbetets viktiga roll — också i skolorna — när det gäller fostran till vidsyn, kamratskap och samhällsansvar har många gånger understrukits av riksdag och regering. Jag tycker, herr talman, att det finns mycket starka skäl att bifalla denna framställning om stöd till just sådan verksamhet, och jag ber att få yrka bifall till reservation 1 samt till följdreservationen 3 vid punkten 62.

Herr talman! Det är som herr Eriksson säger så, att fem organisationer fyller de krav som för närvarande ställs för att få dessa bidrag. Men 1962 års ungdomsutredning har haft att syssla också med dessa frågor, och som jag tidigare anfört kommer den att när som helst lägga fram sitt förslag. Vilka krav man då kommer att ställa för att få bidrag till detta ändamål vet vi inte. Av det skälet finns det inte någon anledning att man nu skulle ge två av dessa fem organisationer bidrag. Departementschefen har ansett att man bör vänta med beviljandet av bidrag till ytterligare organisationer tills de nya bidragsgrunderna fastställts.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
Herr talman! När vi i fjol diskuterade frågan om anslag till de organisationer det här gäller, motiverades avslaget av framställningarna om bidrag till dem med att de skulle stabilisera sig när det gäller medlemsantalet. När vi nu i år på nytt skulle diskutera frågan om dessa bidrag tyckte jag att det skulle bli intressant att se vilken motivering som skulle användas för avslag, eftersom medlemsantalet i organisationerna inte bara stabiliserats utan också ökat. Herr Söderberg anför nu att vi bör vänta på den utredning som skall framlägga sitt förslag på detta område. Jag vill nog, herr Söderberg, säga att jag för min del tycker att ett bifall till förslaget om bidrag inte på något sätt fö regriper = ställningstagandet = till domsutredningens resultat, vidhåller mitt yrkande. Jag ber, herr talman, att få komplettera mitt tidigare ställda yrkande med att nämna att det beträffande följdreservationen gäller den med 3 a betecknade reservationen under punkten.

Herr talman! Den 1 april 1963 fanns vid statens skolor för döva och hörselskadade cirka 200 elever och vid förskolorna ungefär lika många. Vid barnanstaltsutredningens besök vid anstalterna för skolpliktiga och vid en hel del förskolor konstaterade utredningen att vårdpersonalen, som här liksom vid andra anstalter närmast har att sköta barnen, i allmänhet saknade kunskaper i åtbördsspråket och därigenom inte kunde komma i någon språklig kontakt med de intagna barnen. Detta är högst otillfredsställande. :Barnanstaltsutredningen föreslog i sitt betänkande att skolöverstyrelsen skulle erhålla medel för anordnande av kurser i åtbördsspråket för all personal vid barnanstalter för döva och hörselskadade. När barn intas på dessa anstalter är deras naturliga meddelelsesätt med varandra gester och åtbörder. Att de så snabbt som möjligt får lära sig de rätta uttryckssätten med sina händer måste vara ett önskemål, liksom att all personal har kunskaper i detta språk för att kunna förstå barnen och på det sättet kunna tala med dem. Blindoch dövskoleutredningen framhöll i sitt förslag till läroplan för döva och hörselskadade år 1964, att de flesta döva efter skolåldern och som vuxna behöver vara tvåspråkiga för att kunna kommunicera med andra hörselskadade. Jag delar helt den uppfattningen. Vid punkt 65 har jag fogat en blank reservation. Vid närmare övervägande har jag funnit att jag bör motivera denna, och jag vill även ställa ett säryrkande på denna punkt. Jag är i princip helt enig med utskottsmajoriteten om att man genom sakbeslut inte bör föregripa sittande utredningar. Denna princip anser jag mig emellertid inte kunna hävda när särskilda skäl föreligger, och jag anser sådana särskilda skäl föreligga i detta ärende i ett motionsyrkande som finns inbyggt i reservation 1 som inkluderar i sitt slutbelopp ytterligare tre motionsönskemål. Det är enligt min mening ett trängande önskemål att barnanstaltspersonal för att kunna komma i språklig kontakt med de intagna barnen kan åtbördsspråket och att bristerna i detta hänseende bör undanröjas utan onödig tidsutdräkt. Åtbördsspråket är den enda kommunikationsvägen mellan många döva. Tidigare fanns en lärobok i detta ämne, utgiven av Diakonistyrelsen, men den har utgått. För närvarande finns det ingen lärobok i detta språk. Det har också tillkommit en hel del nya ord, nya begrepp i vår tid för vilka även åtbördskunniga döva står helt främmande. Detta accentuerar ytterligare behovet av denna lärobok. Genom nordiskt samarbete finns det nu material för en ny lärobok, även bildmässigt, och det ligger färdigt för tryckning. I Danmark trycks nu denna bok. Här i Sverige har man enligt vad jag har inhämtat inga medel att låta färdigställa boken i fråga. Jag tycker för min del att detta är en trängande angelägenhet att erforderliga medel ställes till förfogande. Med denna motivering, herr talman, ber jag få hemställa att riksdagen må med bifall till motionerna I:211 och II: 276 såvitt nu är i fråga anvisa 35 000 kronor för framställning av en lärobok i åtbördsspråket för döva. Detta innebär att anslaget i fråga skulle utgå med 1575 000 kronor. Yrkandet innefattar bifall till en del av reservationen vid

Herr talman! En handikappgrupp med mycket stora kontaktsvårigheter är de döva. Tolkningsrätt finns för döva som skall höras inför domstol eller inför någon annan myndighet, men denna rätt borde också utsträckas att gälla vid t.ex. sjukhusvistelse och vid besök hos sociala myndigheter. Det föreligger då också behov av utbildning av tolkar. Skolöverstyrelsen har också äskat mera medel just för sådan utbildning, vilket även förordas i reservationen. För kontakten mellan de handikappade är det också utomordentligt viktigt att de har tidskrifter, dels för information, dels för debatt. Tidskriften SDR-kontakt har betytt mycket härvidlag, och det är i hög grad beklagligt att de ekonomiska svårigheterna blivit så stora att dess fortsatta utgivning nu är ifrågasatt. Det har motionsledes föreslagits att utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit 50 000 kronor måtte utgå till de handikappades tidskrifter. Till detta förslag har reservanterna anslutit sig. Beträffande framställningen av en lärobok i åtbördsspråket för döva har ju fru Wallentheim så vältaligt pläderat för detta, att jag avstår från att anföra något på denna punkt. Jag instämmer helt i vad hon har sagt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid denna punkt.

Herr talman! Jag har inte suttit på detta ärende i utskottet, men jag kommer att rösta med reservationen 1, och jag vill passa på att understryka för dem, som inte känner sig vilja bifalla den reservationen, vikten av att allvarligt tänka på att följa fru Walleniheims förslag på denna punkt. Jag vill understryka betydelsen av att vårdpersonalen på barnanstalterna kan få utbildning i åtbördsspråket. Som fru Wallentheim påpekade fann vi, när vi arbetade i barnanstaltsutredningen, att detta var ett försummat område. Vi hade intrycket att man när det gällde undervisningen för döva hade bortsett från den betydelse, som åtbördsspråket verkligen har, framför allt för dem som på grund av den totala förlusten av hörselrester har stora svårigheter att lära sig avläsningsspråk och sådant. Jag ber alltså att få ytterligare understryka de synpunkter fru Wallentheim framfört.

Herr talman! Herr Kaijser vill för utskottsmajoriteten understryka betydelsen av att vidta åtgärder speciellt när det gäller åtbördsspråket. Jag tror inte herr Kaijser behöver göra det, ty utskottet säger mycket klart att man är ense med motionärerna inte bara när det gäller åtbördsspråket utan även i andra avseenden däri, att de statliga insatserna för de handikappade är av yttersta vikt och att det är nödvändigt att vidta åtgärder. Med hänsyn till den handikapputredning som pågår och som väntas snart komma med förslag anser vi det dock ytterst viktigt att avvakta ett klarläggande av på vilka punkter och på vilket sätt samhället bör sätta in sitt stöd för att det skall ge bästa möjliga resultat för de handikappade. När det gäller åtbördsspråket, som nu fru Wallentheim så varmt och vältaligt talade för, gäller det här utbildning av personal till anstalterna. Man kan fråga sig om det är skäl att utbilda personalen på våra anstalter, för att de på ett tillfredsställande sätt skall kunna sköta sina uppgifter, genom ett anslag på denna punkt om bidrag till de handikappades kulturella verksamhet. Det bör ske på något annat sätt. Jag är övertygad om att departementschefen är beredd att ordna en sådan sak, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets framställning. därest den tekniska forskningen ledde till mycket varierande och ibland extremt kort ekonomisk livslängd för industribyggnader.

Herr talman! Jag har en känsla av att kammaren skulle mycket uppskatta om vi kunde koncentrera debatten i bevillningsutskottets ärenden. Jag skall försöka bidraga härtill. Detta ärende är ett s.k. lottärende. Vi har råkat bli i minoritet, men det är rätt intressant att konstatera att majoriteten och reservanterna är ense i sak, nämligen om betydelsen av att forskningsoch utvecklingsarbete underlättas på alla möjliga sätt. Det som skiljer är att majoriteten vill att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall sända över detta betänkande till den sittande företagsskatteutredningen. Vi har tidigare i åtskilliga betänkanden framhållit att företagsskatteutred ningen är tillsatt. Den har vidsträckta befogenheter. Den har skyldighet att se över hela skattesystemet när det gäller företagen, och vi tror att den kommer att göra det. Denna debatt hör alltså samman med de uppgifter som företagsskatteutredningen har fått sig förelagda. Reservanterna anser det därför mycket angeläget att inte skicka en skrivelse till Kungl. Maj:t, eftersom vi vet att denna utredning har ärendet under behandling. Vi litar alltså på att denna utredning kommer att se över reglerna och anser därför att motionerna inte skall bifallas. Jag hemställer, herr talman, om bifall till reservationen.

Herr talman! Som herr John Ericsson nyss sade, finns det inga delade meningar i huvudfrågan, men vad beträffar frågans vidare behandling skiljer sig utskottsmajoritetens uppfattning från reservanternas. Man kan säga att det är i fråga om tidpunkten för ett förslag därom som åsikterna går isär. I nu gällande skatteförfattningar finns det inte något uttryckligt stadgande om rätt till avdrag för forskningskostnader. Den här frågan har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen, och senast 1959 begärde riksdagen hos Kungl. Maj:t en utredning om rätt till avdrag för bidrag till forskningsverksämhet. Någon särskild utredning härom har dock inte kommit till stånd. Som herr John Ericsson också anförde ingår det i företagsskatteutredningens direktiv att behandla även dessa frågor. Emellertid har nu rätt lång tid förflutit, och något resultat av utredningens arbete har vi inte sett till. Vi finner det därför i utskottets majoritet befogat att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer att ifrågavarande motioner, I: 322 av herr Holmberg m.fl. och II: 399 av herr Bohman m.fl., överlämnas till företagsskatteutredningen för beaktande. Vi har i detta motionspar belyst frågan om den tekniska forskningen ur olika aspekter och bl.a. pekat på den för vårt land mindre gynnsamma tendensen i fråga om storleken av nedlagda kostnader för den forskning som bedrives inom industriföretagen. Mellan åren 1963 och 1964 har det beloppet stigit från 702 till 730 miljoner kronor, innebärande en ökning med ungefär 4 procent. Denna ökningstakt motsvarar nätt och jämnt kostnadshöjningarna. En jämförelse med övriga industriländer visar att man där mycket snabbt ökar sina insatser för forskning. Det är tydligt att man ute i industriländerna ägnar dessa frågor ett synnerligen stort intresse. Vi har ansett det angeläget att detta problem bringas till en så snar lösning som möjligt. Det är kanske nödvändigt att ta en partiell reform då företagsskatteutredningens uppdrag är mycket omfattande och det kan dröja ganska länge innan hela dess förslag är klart. Vi är rädda för att en lösning av denna angelägna skattefråga kan bli fördröjd om vi skall vänta på utredningens slutliga förslag. Nu hänvisar reservanterna till sitt tidigare ställningstagande och anser att det inte föreligger någon anledning att biträda skrivelseyrkandet. Som jag nyss sade har det dock förflutit åtskilliga år sedan 1959 utan att man kunnat märka något resultat. Därför tycker vi inom utskottsmajoriteten att det har fog för sig att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa att motionerna överlämnas till den sittande utredningen. Vi anser att ärendet är av brådskande art. Med denna korta motivering, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Statsrådet Kling har meddelat, ati samtliga fredagskonseljer i fortsättningen under riksdagens vårsession kommer att hållas så tidigt, att fredagsplena kan börja kl. 10.00. Till följd härav kommer de arbetsplena som under återstoden av sessionen hålles fredagar att börja kl. 10.00. Härigenom underlättas att plenum slutar i tid för att flertalet ledamöter skall kunna använda eftermiddagstågen.

Herr talman! Den reservation som är knuten till detta betänkande grundar sig på ett motionspar vars huvudmotionär är herr Gösta Jacobsson i denna kammare. I huvudsak innebär reservationen att vi begär en Översyn av realisationsvinstbeskattningen vid aktieförsäljning. Det kan måhända tyckas att detta är i tidigaste laget, men erfarenheten har redan visat att det är önskvärt att få en översyn till stånd. Den kursnedgång på börsnoterade aktier som ägt rum sedan lagstiftningen infördes år 1966 har också ställt de tekniska bristerna och oformligheten i lagstiftningen i en allt klarare dager. Bestämmelserna har i praktiken visat sig vara svåra att tillämpa. En väsentlig anmärkning är att lagstiftningen inte utformats som en vinstbeskattning utan i stället som en omsättningsbeskattning infogad i det progressiva inkomstskattesystemet. Vidare tar denna beskattning inte hänsyn till penningvärdeförsämringen, vilket medför att rent fiktiva vinster kommer att beskattas. Det är ganska tydligt att aktieägarna efter beskattningens genomförande har svårt att bedöma den rätta tidpunkten för en eventuell försäljning, och detta kan i sin tur leda till att många för aktiesparande intresserade hellre avstår från denna form av sparande enär de riskerar svårigheter med de svårbemästrade beskattningsreglerna vid en försäljning. En följd av en sådan uppfattning blir att en breddning av aktiesparandet som är så viktig med hänsyn till näringslivets kapitalförsörjning försvåras. En skyndsam översyn av lagstift ningen bör därför enligt vår uppfattning ske, och därvid bör också fåmansbolagens och familjebolagens speciella problem utredas. Det bör även undersökas huruvida reglerna för värdering av icke börsnoterade aktier är riktigt utformade. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Enligt de regler som gäller för vårt parlamentariska liv skall man respektera ett beslut som har fattats av en majoritet, men man kan för behålla sig rätten att ändra på detta beslut. Vad vi nu har att behandla är ett yrkande om ändring av den lagstiftning angående beskattningen av realisationsvinst vid försäljning av aktier som vi antog förra året. Vi har alltså inte haft några som helst erfarenheter av hur den har verkat. I den proposition som riksdagen behandlade och i stort sett godkände framhölls att man ville samla erfarenheter före en översyn av denna lagstiftning. Man erkände alltså att det kunde finnas skäl för att yrka på en översyn. Det underströks av bevillningsutskottet i dess betänkande i detta ärende att lagen inte är tekniskt fulländad som den är, men vi ville ändå ha den utformad på detta sätt. Reservanterna framhåller nu att denna lagstiftning lett till kursnedgång på börsen. Det är kanske inte oriktigt att påstå att detta beror på den införda lagstiftningen, men man kan i detta sammanhang också fråga vad lagstiftningen egentligen syftade till. Avsikten med dess införande var nämligen just att få ett slut på den otrevliga haussen på aktiekurserna. Man kan alltså inte påstå att lagens införande varit ett misslyckande i detta avseende — alldeles tvärtom. I tekniskt avseende erkänner jag dock att den kan behöva ses över. Vad vi nu vill ha är bara erfarenheter av hur den kan ha verkat. Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har i år liksom tidigare år motionerat om ett snarast möjligt slopande av den särskilda varuskatten på guldsmedsvaror. Jag vill nu mycket kortfattat uttrycka min tillfredsställelse över bevillningsutskottets utlåtande på denna punkt. Utskottet skriver: »För den reguljära guldsmedsbranschen har olägenheterna av den obeskattade resandeinförseln av ädelmetallvaror, av guldsmuggling och vissa former av illojal skatteundandräkt blivit ytterst besvärande.» Utskottet är berett att biträda motionärernas uppfattning att en avveckling av försäljningsskatten bör komma till stånd så snart det ekonomiska läget medger detta. Sedan meddelar utskottet, att frågan är föremål för Kungl. Maj:ts uppmärksamhet, och utskottet anser det med hänsyn härtill inte vara påkallat med särskild riksdagsskrivelse i ämnet. I den frågan nöjer jag mig alltså med att uttala min tillfredsställelse med utskottets skrivning och en förhoppning om att Kungl. Maj:ts uppmärksammande av frågan nu skall leda till att guldskatten snart avskaffas. Vidare har jag och andra representanter för oppositionspartierna i ett särskilt yttrande till utskottsutlåtandet framhållit att andra punktskatter, som inte har särskilt motiv, bör avskaffas i samband med omläggning av skattesystemet till mervärdeskatt. Vi förutsätter därför att Kungl. Maj:t i samband med beredningen av förslaget om mervärdeskatt kommer att bl.a. överväga borttagandet av den särskilda varuskatten på tekniska preparat. Jag har inget yrkande, herr talman! Jag ansluter mig till utskottets ställningstagande.

Herr talman! I sin allmänna belåtenhet över bevillningsutskottets skrivning glömde herr Stefanson bara en enda sak. Det var att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag tar mig nu friheten att göra detta, herr talman!

Herr talman! När vi motionärer begärt inrättande av en tjänst som en riksdagens pressombudsman har bakgrunden varit det behov vi har känt av en utökad information. Jag skall inte fresta till debatt på en punkt där vi kanske kunde förirra oss både mycket och länge, nämligen den som gäller den politiska bevakningen — bevakningen av riksdagens politiska arbete. I stort sett får man säga att den fungerar bra, och jag skall som sagt inte ta upp det avsnittet till debatt. Det viktigaste för mig, när jag har deltagit i denna motion, har varit behovet av en information om riksdagens eget arbete, dess verksamhet och dess led i beslutsprocessen. Jag tror att det material vi har fått förevisat för oss i dag, den lilla folder som talar om TV:frågans behandling, är ett bra exempel på hur man på ett riktigt, snyggt och överskådligt och säkert även attraherande sätt kan bedriva upplysningsverksamhet, kombinerad med PR för riksdagen. Det är närmast den PR-funktionen som jag skulle vilja skjuta fram. Det skall väl sägas också, att utskottet i sin skrivning är mycket välvillig när det gäller den sidan av saken, och jag förvånar mig något över att man inte tagit steget fullt ut och låtit förvaltningskontoret ta på sig besväret att utreda denna fråga. Utskottet skriver nämligen i sitt utlåtande, att det är en god ansats som har gjorts när man avdelat vissa människor — skall vi säga med vänster hand att sköta dessa uppgifter. Det finns en arbetsgrupp som man berömmer litet grand, och man tar det som en ansats. Om man hade tagit det hela som ett litet trestegshopp, låt säga så, att vi hade godkänt reservationen här i dag, att förvaltningskontoret hade utrett saken och att vi inom en inte alltför avlägsen tid hade fått fram frågan till materialavgörande, så tycker jag att det hade stämt bättre med den skrivning som utskottet har, när det nu avvisar tanken. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den reservation som är bifogad detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av de ärenden, som avses i Kungl. Maj:ts propositioner nr 90 och nr 95, hemställer jag att kammaren måtte medgiva att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungl. propositioner utsträckes till det sammanträde, som infaller näst efter femton dagar från det propositionerna kom kammaren till handa.

Herr talman! Inför dagens debatt om u-landshjälpen råder ett intressant politiskt läge. Om jag mycket kortfattat sammanfattar det, är det väl ungefär på det sättet, att det råder enighet mellan partierna om en liten ökning av insatserna till FN-organ som sysslar med u-landshjälp. Det råder enighet om att begära en plan till nästa års riksdag för ökning av vårt bistånd till de fattiga folken så att biståndet så småningom skall uppnå 1 procent av bruttonationalprodukten. Det råder enighet om att en rationalisering av arbetet med dessa frågor i kanslihuset är nödvändig och att detta skall ske genom överflyttning av ärendena till utrikesdepartementet — jag vill tillägga att jag hoppas att de rykten som har gått om att regeringen inte vill vara med om detta kommer att visa sig vara felaktiga. Det råder oenighet på en del punkter. Det råder oenighet om de direkta insatser Sverige skall göra genom SIDAS:s verksamhet i u-länderna. När folkpartiet och centerpartiet har föreslagit en ökning av anslagen, har socialdemokraterna och högern satt sig emot detta. Det råder oenighet om folkpartiets och centerpartiets förslag att Sverige skall ta ett internationellt initiativ för att skapa en miljardfond mot världssvälten. Socialdemokraterna och högern vill inte vara med om detta. Det råder oenighet om angelägenheten av att försöka göra en internationell framstöt för att få en stabilisering av priserna på viktiga produkter som u-länderna säljer. Socialdemokraterna och högern säger om detta folkpartiets och centerpartiets initiativ att regeringen sköter det hela så bra att man inte behöver göra någonting åt det. Det råder oenighet om vikten av att vi verkligen utreder, hur vi skall bygga på den nuvarande u-landshjälpen vi måste skapa ett bättre program. Härvid har socialdemokraterna blivit ensamma om att resa motstånd. Det var alltså det politiska utgångsläget. Om vi sedan ser på sakläget, kan vi konstatera att förutsättningarna för ökade direkta svenska insatser har ökat. När vi från vårt håll tidigare föreslog ökade insatser, sade man alltid: »Den svenska administrationen måste bli bättre först — den måste hinna att växa i kläderna.» Detta har nu skett. SIDA måste till och med förbruka alla reserverna innevarande år. Regeringens förslag till riksdagen i år var därför av den karaktären, att det inte innebar någon verklig ökning av SIDA:s verksamhet i förhållande till vad som råder innevarande år. Regeringen sprack på denna vägran att verkligen tillgodose önskemålet om en ökning av SIDA:s verksamhet, och det är någonting ganska unikt i Sverige statsråd är som bekant mycket stryktåliga. Men det hade nog varit bättre att lyssna till den »sträng» som brast än till den som sitter kvar på regeringsfiolen. Det tyckte tydligen också en del av med lemmarna i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Åtskilliga begrep allvaret i situationen, och somliga socialdemokrater framträdde motionsvägen. Frågan är: Vad kommer dessa att göra nu? Spänningarna ökade givetvis sedan när folkpartiet och centern visade att det gick att spara in på en del statsutgifter för att kunna göra en ökad insats och hjälpa världens fattiga och svältande människor. Centerpartiet och folkpartiet gjorde exakt det man skall och brukar göra i riksdagen när man vill främja ett ändamål: Vi skaffade fram de pengar som är nödvändiga för ett ökat anslag. Vi motionerade om en ökning av u-hjälpen med 65 miljoner kronor, och vi sparade ihop denna summa. Det är ett säkert och rejält förfarande, och det är så man skall göra. I den uppkomna situationen har socialdemokraterna den senaste månaden på allt sätt sökt finna en utväg att rädda ansiktet. Följa vanlig riksdagspraxis på det sätt som vi i mittenpartierna har gjort kunde man uppenbarligen inte. Socialdemokraterna kunde ju inte följa det statsråds förslag som lämnat regeringen, ty det hade varit en alltför stor prestigeförlust för herr Erlander. Socialdemokraterna och högern kom då på idén — och i den fann de varandra — att man skulle kunna klara en större del av dessa besvärligheter genom att låna ur en kassa inom finansdepartementet och flytta över pengarna till utrikesdepartementet. Man lånar alltså pengar ur en kassa avsedd för ett visst ändamål och flyttar över dem till en annan kassa, som är avsedd för ett annat ändamål. Men det är en obestämd summa som lånas. Jag rekommenderar kammarens 1ledamöter att läsa statsutskottets utlåtande nr 54, sidan 7. Där framhålles från högerpartiets och socialdemokraternas sida inte ett ord till motivering varför det skulle vara möjligt att låna pengar. Man säger att det skulle vara ändamålsenligt att kunna låna. Ja, det är alltid ändamålsenligt att kunna låna när man behöver pengar. Det finns dock inte ett ord till bevis för att det går att låna. Det intressanta är att riksdagen här presenteras ett förslag som icke är underbyggt, d. v. s. icke med ett ord bevisar att det finns lånemöjligheter. Ur riksdagens synpunkt är detta ingen verklig garanti för hur stor ökningen av u-landshjälpen på sikt kan bli. Det sensationella är vidare att socialdemokraterna och högern inte begär att riksdagen skall få ett förslag nästa år om att man skall betala tillbaka pengar till denna kassa, Det finns inte ett ord om detta. Inget hindrar således att finansminister Sträng nästa år säger: Det går inte att nu öka medelstilldelningen så mycket att vi både kan låta SIDA:s verksamhet växa ut och samtidigt betala tillbaka den lånade summan. Jag förmodar att tystnaden på denna punkt varit ett krav från regeringen för att över huvud taget en kompromiss mellan socialdemokraterna och högern skulle komma till stånd. Det är denna lösaktighet som riksdagen nu inbjudes att rösta på. Folkpartiet och centerpartiet skjuter inte upp den behövliga ökningen till en oviss framtid. Vi visar att det går att i dagens läge åstadkomma en ökning, det är den stora skillnaden. Man frågar sig onekligen vad de socialdemokratiska motionärerna skall göra nu. Skall de krypa till korset, d. v. s. till kompromissen? Läget är, för att sammanfatta, följande.

Vill man, herr talman, vara säker på allt detta, då måste man rösta med folkpartiets och centerpartiets reservationer i dessa avseenden. Jag kommer, herr talman, att yrka bifall till reservationerna vid punkterna 13, 14 och 15 i statsutskottets utlåtande nr 33. Därefter vill jag, herr talman, anföra något om framtiden. Vi har verkligen långt till målet då det blir möjligt att göra en insats som Sverige kan känna sig en smula stolt över. För min del är jag övertygad om att 1 procent av bruttonationalprodukten inte räcker — det kanske blir nödvändigt med 2 procent. I dag är u-ländernas situation försämrad jämfört med för några år sedan. Man får sämre utbyte i handeln med de rika länderna. Man får sämre betalt för sina varor. En stigande andel av u-ländernas nationalinkomst går åt för att betala tillbaka lån till oss rika länder. Detta är dagens läge. Hur skall Sverige hjälpa till att lösa dessa problem? Vilka förändringar och tillägg behövs i den svenska biståndspolitiken för att kunna bidra till en sådan lösning? Folkpartiet och centerpartiet, samt här även högern, hävdar att det behövs bättre samordning av den statliga verksamheten och näringslivets insatser, bättre samordning med missionen och andra frivilliga organisationer. Dessa organisationer har ju en förunderlig förmåga att vända på slantarna och använda dem på rätt sätt. De kan säkert åta sig vidgade uppgifter. Detta bör utredas i samarbete med vederbörande organisationer. Inom parentes vill jag tillägga att jag är mera positiv än hela statsutskottet i fråga om möjligheten för dessa organisationer att göra fredskårsinsatser. Jag skall återkomma till det med ett yrkande. Det är välkommet att vi uppnått enighet om samverkan mellan staten och näringslivet och enats om att begära förslag om investeringsgarantier. Talet om att detta skulle gynna enskilda företag, herr talman, är »nonsens i kubik». Det är okunnighet, i någon mån parad med politiskt snedvriden uppfattning, att hävda något sådant. Näringslivet kan om man får dessa garantier åta sig väsentligt vidgade arbetsuppgifter, och ett utvidgat samarbete skulle visa sig fruktbart. Kan vi inte åstadkomma detta, får vi aldrig chans att göra de insatser som motsvarar de krav som kan ställas på oss. Det gäller att utnyttja svenska företagares, tjänstemäns och arbetares erfarenhet på olika områden. Frågan om den fortsatta utbyggnad, som jag här bara har skisserat, måste man utreda tillsammans. Det är inte fråga om att under den tid utredningen arbetar stoppa den verksamhet som vi nu bedriver — det vill jag understryka — utan det gäller att utreda hur man skall gå vidare, Beträffande detta utredningskrav är det mycket glädjande att mittenpartierna fått med sig högerpartiet. En del frågor, som har behandlats av femte avdelningen i statsutskottet, kommer herr Harry Carlsson att närmare tala om. Det gäller bl.a. fonden mot världssvälten och frågan om prisstabilisering. Jag skall därför inte gå in på dem. Till sist skall jag, herr talman, ta upp ett för framtiden mycket väsentligt problem, nämligen politikernas an svar för att påverka opinionen för ökat u-landsbistånd. Det sägs från en del håll att svenska folket inte vill öka biståndet till de fattiga länderna. Det är en mycket allvarlig sak i en demokrati. Vi som sitter här är ju folkrepresentanter, vi skall hävda de meningar som svenska folket ger oss mandat att hävda, men det kan för politiker aldrig bara vara fråga om att följa opinionsvindarnas svängningar. Politikerna har ju också ansvar för att påverka opinionen, Vid den konferens, som den västtyska förbundsdagens talman hade inbjudit till för två veckor sedan, om industriländernas parlament och deras ansvar var just dessa frågor ett huvudtema. Jag hade glädjen att vara riksdagens representant vid den konferensen. Påfallande var hur detta verkligen uppfattades som ett grundtema av alla deltagande länders representanter: Vi måste ta på oss ansvaret för att verkligen informera opinionen. Vi måste som politiker förklara för folket vad som är vårt ansvar. Socialdemokratin har tagit mycket lätt på denna uppgift. Det kanske är en förklaring till den håglöshet som visar sig i de förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord i år. Vad är det då vi skall göra? Jag skall summera det mycket kortfattat i några punkter. Vi måste, för det första, försöka skapa en opinion för ökad biståndsverksamhet genom att låta folket få bättre förståelse för situationen i u-länderna. Det räcker inte med att betrakta nöden som ett statistiskt eller teoretiskt fenomen. Man måste känna fattigdomen, hungern, sjukdomen, gapet mellan de rika och fattiga länderna, känna det så att det går genom märg och ben. Det är klart att detta skulle vara lättast om svenska folket kunde resa ut och se med egna ögon, men vi vet alla, att det inte finns möjligheter till detta. Man kan dock göra en hel del annat. Det gäller framför allt att försöka få människor, som har en möj lighet att påverka opinionen vid sidan av oss politiker, att åta sig en del av dessa uppgifter. I folkrörelsernas ledningar har många sett detta såsom sin uppgift, men jag är övertygad om att man här skulle kunna göra större insatser. Jag tror, herr talman, att det t.ex. skulle vara nyttigt, om regeringen verkligen tog initiativ till och inbjöd representanter för olika organisationer att se på en del av den svenska hjälpverksamheten — den statliga, missionen och andra organisationers. Det skulle vara folk inom ideella, fackliga och religiösa organisationer, idrottsorganisationer och ungdomsorganisationer. Jag är alldeles övertygad om att dessa människor skulle komma tillbaka som mycket goda förkunnare av nödvändigheten med ökad u-hjälp. Det skulle bidra till, att svenska folket skulle känna ett större medansvar. Vi kan dra en parallell med hur missionerna har handlat. Redan när de startade för hundra år sedan, förstod de det absolut väsentliga i att förklara för hemmafolket varför man ville göra insatser. Man startade omedelbart. De missionärer som varit där ute och kom hem tre månader eller ett halvår fick i uppdrag att medan de var hemma från missionsfälten resa runt och hålla föredrag, visa bilder och så småningom även film. De förklarade punkt för punkt och gav en inlevelse i vad problemen verkligen gällde. Jag tror att det är nödvändigt för oss politiker att på detta sätt ytterligare förklara situationen. Om det är, som en del socialdemokrater säger, att svenska folket icke är moget för en väsentligt ökad u-hjälp, är detta ännu nödvändigare. Den andra uppgiften är givetvis att försöka hjälpa till att förstå det stora perspektivet, det internationella. För några dagar sedan stod i en tidning två olika telegram bredvid varandra, som verkligen var belysande i detta sam manhang. Det ena telegrammet var från New Dehli. Där stod så här: 40 miljoner människor kommer att duka under av törst och svält i den indiska delstaten Bihar, om inte omfattande hjälpaktioner sätts in omedelbart. Av Bihars 00 miljoner invånare, håller 40 miljoner på att förvandlas till levande skelett till följd av missväxten och torkan. Denna larmrapport var undertecknad av chefsadministratören för nödhjälpsarbetet. I går kväll och i dag har kommit nya orossignaler därifrån. Det andra telegrammet var från Peking och löd så här: Det enda sättet för Indiens folk att lösa livsmedelsbristens svåra problem är att göra revolution, skriver det kommunistiska partiorganet Folkets Dagblad. Här ser vi alltså den allvarliga, men mycket vanliga kombinationen av lusten att utnyttja förtvivlade situationer för politiska syften. Där ingenting växer på marken, har desperationen mycket bra grogrund i själarna. Det är mycket förklarligt att 1edarna för de unga folken grips av desperation. Till synes är ju problemen oöverkomliga, och detta påverkar självfallet i hög grad den politiska ställningen. Åtskilliga inom vårt folk förstår detta utan vidare, men jag är rädd för att kanske inte alla gör det. Det går att tala och tala om ansvar i detta sammanhang, men det bästa resultatet uppnås givetvis när en överväldigande majoritet av folket verkligen inser och känner klyftans art, ser vad dessa skillnader betyder, känner det genom märg och ben. Då inser man lättare hur djup inverkan som detta gap mellan oss rika och de fattiga har i den internationella situationen. Det påverkar givetvis förhållandet mellan blocken i världen. Man är inte alltid i dessa unga stater så villig att söka bidra till att utjämna spänningen i den internationella situationen. Jag förstår mycket väl, när de säger: Var för skall inte våra folk ha samma rättighet som ni att leva på en rimlig levnadsstandard? Vi måste vidare för det tredje självfallet söka göra klart för alla att ansvaret leder till krav på insatser från oss. Vi måste slå fast detta faktum på ett mycket mera bestämt sätt än tidigare. Det är inte några orimligheter som begärs av oss. Man kan mäta den insats som skulle behövas på olika sätt. Jag skall ange en metod, som väl inte brukar användas men som ger en del av problemet — inte hela, jag är medveten om det. Om nationalprodukten i ett land, t.ex. Sverige, stiger med låt oss säga 3 procent på ett år, så innebär det att man skulle klara en anslagsökning från 0,3 procent till nivån 1 procent av nationalprodukten till uländerna om man lät bli att höja den egna levnadsstandarden under tre månader! Sedan skulle levnadsstandarden stegras precis som förut. Det skulle här vara frågan om en engångsföreteelse. Det skulle räcka om vi sade: Under tre månader kan vi väl låta bli att höja vår standard. Då kan vi öka u-landsbiståndet från 0,3 till 1 procent. Om vår bruttonationalprodukt ökas med 4 procent på ett år, skulle det räcka att stoppa vår egen standardökning i tio veckor för att åstadkomma den önskade effekten. Vi politiker har ett oerhört ansvar för att detta blir omtalat för svenska folket. Det är förfärande att håglösheten inom det socialdemokratiska partiet har gått så långt att man inte varit villig att ta på sig denna uppgift på ett tillräckligt effektivt sätt. Det är ju inte minst en regerings uppgift att verkligen tala om det här. Det fjärde är att vi måste markera att alla dessa uppgifter inte klaras annat än genom ett internationellt samarbete. Annars är det omöjligt. Jag skall inte diskutera i detalj vad man skall göra, utan jag skall bara framföra ett par olika satser. Det är kanske nödvändigt, som en del har kastat fram, att vi får ett världsfinansdepartement med rättighet att taxera ut från de rika länderna alltefter deras ekonomiska förmåga. Det är möjligt att man måste gå den vägen. Det måste bli en mera långtgående form av världsplanering för att insatserna skall få sin rätta betydelse, för att de skall bli effektiva. Med dessa två punkter vill jag bara visa att nog finns det uppgifter för dem som vill se dem och för dem som vill ta ansvar.

Herr talman! Man blir faktiskt imponerad när man möter det starka engagemang för hjälp till u-länderna som besjälar i vart fall stora grupper av svenska folket, denna vilja till en solidaritet som inte gör halt vid gränserna mellan riken och raser. Men jag tror att det är nyttigt att man gör klart för sig att det hela är en ganska ny företeelse. Bortser man från missionen, som i hög grad har varit en föregångare på detta område och som för övrigt är det ännu i dag, så var det svenska intresset för u-hjälp ännu för några få år sedan närmast obefintligt. Det har alltså vuxit fram mycket snabbt, och det gäller att se till att det inte avtar lika snabbt. Snabbvuxna plantor är ofta ömtåliga plantor. Man kan inte blunda för att det finns element i verksamheten som kan ha en dämpande inverkan på entusiasmen. Jag tänker inte så mycket på de misslyckanden som det svenska officiella biståndsorganet vid några tillfällen har behövt redovisa. Sådana misslyckanden är kanhända omöjliga att undvika, i synnerhet när det gäller en verksamhet som är så ny för oss och där vi har så föga erfarenhet som i det här fallet.

Man frågar sig: Skall den svenska idealiteten och offerviljan tåla att då och då ställas inför även en sådan verklighet? Skall den tåla att i framtiden möta vilket jag tror kommer att bli förhållandet — mycket mindre av tacksamhet och uppskattning och mycket mera av krav, kanske i påträngande form? Jag vet inte, men det skulle vara tragiskt om missräkningar och besvikelser skulle vända den goda viljan i likgiltighet eller — än värre — i motvilja. Det skulle vara särskilt tragiskt därför att det i dagens värld inte går att isolera sig. Även om vi skulle vilja det, är det omöjligt att skjuta u-ländernas problem ifrån sig. Vi måste ge oss i kast med dem. Jag tror därför att vi skulle göra klokt i att något avromantisera uhjälpsdebatten och realistiskt göra klart för oss, att en effektiv utvecklingshjälp inte är en fråga om välgörenhet, inte heller en fråga om att bara fördela nu befintligt välstånd på ett annat sätt. Vad det gäller är att skapa ett nytt välstånd i de delar av världen som ligger efter, och det är någonting helt annat. Detta nya välstånd måste dessutom vara grundat på en förmåga inom länderna själva att bibehålla och föra det framåt med egna krafter. Sådant åstadkommes verkligen inte bara genom gåvor. | Alla moment inom u-landsproblematiken hänger ihop, och inget kan betraktas eller behandlas helt fristående från ett annat. Men man kan ändock Ang. internationellt utvecklingsbistånd urskilja två framgångsvägar av delvis olika typ, som båda måste beträdas om man vill nå godtagbara förhållanden. Den ena vägen leder till en kontroll av befolkningstillväxten så att inte en alldeles ohämmad ökning spränger alla möjligheter till planmässig verksamhet. Den andra vägen går mot ekonomiska förhållanden som i hela världen kan garantera försörjning och framsteg. Alla de studier som görs i dag pekar fram emot en direkt katastrof, om inte befolkningsutvecklingen tvingas in i andra banor.

Det är sådana fakta som gör det så självklart, att man måste ge en särskild förtur åt familjeplaneringen. Vi måste försöka hindra att världens befolkning växer så att den över huvud taget inte går att livnära. Alternativet är reduktion genom hungersnöd, sjukdomar eller krig. Det alternativet kan ingen föredraga. De svenska insatserna på familjeplaneringens område har varit banbrytande. De har numera också kunnat väcka förståelse och intresse i stora delar av världen. Vi måste gå vidare. Högerpartiet har i sin u-hjälpsmotion till årets riksdag understrukit vikten av att familjeplaneringen läggs upp så att den får största möjliga effekt. Vi förordar att det institut för familjeplanering, som har diskuterats, också verkligen kommer till stånd. Det bör få till uppgift att igångsätta, samordna och effektivisera alla de undersökningar som behöver göras för att ge födelsekontroll och familjeplanering en riktig utformning och bästa verkan. Utskottet har skrivit mycket positivt på denna punkt. Vi noterar det med tillfredsställelse och hoppas att kamrarna också kommer att besluta i enlighet med utskottsförslaget. Den andra huvudvägen i u-hjälpen måste föra till en snabbare och jämnare fördelad ekonomisk utveckling. Den bör leda till förhållanden där u-länderna själva är herrar över en ekonomi som dels ligger på en godtagbar nivå och dels växer i samma takt och på samma sätt som i dag är fallet i industriländerna. All sannolikhet talar för att mer av direkt engagemang från svenskt näringsliv i u-länderna skulle tillföra dessa en betydligt ökad utvecklingshjälp utan att man skulle behöva avstå från en rimlig förräntning och rimliga vinster för dem som ägnar sig åt en sådan verksamhet. Det är därför att hälsa med stor tillfredsställelse, att utskottets majoritet äntligen har släppt sin mot-. vilja mot de krav, som vi från högerpartiet har ställt under flera år på statliga garantier mot förluster som kan uppkomma genom oförutsedda politiska åtgärder i värdlandet. Utskottet begär nu ett direkt förslag från regeringen till sådana garantier åt svenska investerare i u-land. Därigenom blir det kanske möjligt att uppnå den samordning och det samarbete mellan statliga och privata insatser i u-länderna, som torde vara det enda som kan ge aktiviteterna sådant omfång att det verkligen blir påtagliga resultat. När det gäller insatser från svenskt näringsliv, möter man frågan i vilken mån svenskt bistånd skall bindas till svenska leveranser eiler svensk företagsamhet. Många svarar: Det får inte bindas alls, det vore inte godtagbart dels därför att biståndets värde för mottagarlandet därigenom minskar, dels därför att vi inte i andra sammanhang tillåter en sådan metod att skydda svensk export. Man skall dock ha klart för sig att på u-landsfältet är principen inte lika självklar. Bindningar används nämligen numera av nästan alla givareländer — det har skett en mycket markant och snabb utveckling åt det hållet. En total svensk obundenhet får därför i praktiken inte den avsedda effekten att främja konkurrens på lika villkor. Dess verkan blir i stället snarare att utestänga svensk företagsamhet från sådan konkurrens, Det kan inte vara godtagbart utan måste genom svenska villkor förhindras. En bindning av svenskt bistånd till svenska leveranser behöver dock inte hindra en fri konkurrens mellan svenska leverantörer inbördes. Det råder inte sällan ett faktiskt, starkt sammanhang mellan statliga insatser och näringslivets insatser.

Skulle verksamhet av sådan art få stor omfattning och ge goda resultat — och allt tyder på att så kan bli fallet — får valet av verksamhetsländer större betydelse. Den koncentration i sammanhanget som man ofta talar om är självfallet önskvärd, men den kan komma att bli mera inriktad på typen av verksamhet än på den geografiska fördelningen. Vi har ju för Övrigt redan beträtt den vägen när det gäller familjeplaneringen. Det är nu några år sedan riktlinjerna drogs upp för det svenska u-landsbiståndet. Det skedde i full enighet mellan de demokratiska partierna. Var det några meningsskiljaktigheter rörde de väl närmast betoningen av värdet på olika typer av insatser. Från högerpartiets sida har vi hela tiden velat ge större eftertryck åt åtgärder som kan stimulera enskilda insatser från näringslivet, och vi har i varje u-hjälpsdebatt framfört det kravet. När u-hjälpsriktlinjerna fastställdes var de svenska erfarenheterna av statlig biståndsverksamhet mycket små. De är väl inte överväldigande i dag heller men har dock ökat, och tiden torde nu vara mogen att göra en samlad översyn av de principiella och praktiska riktlinjerna för den fortsatta verksamheten. Vad som ytterligare understryker behovet härav är att alla prognoser, alla siffror och alla studier av utvecklingstrenden i u-länderna enstämmigt visar att nuvarande u-hjälp inte leder fram till målet, i varje fall inte inom den tid som kan stå till buds. Trots de inte alldeles obetydliga insatser som ändock görs, förstoras fortfarande det ekonomiska avståndet mellan rika och fattiga länder. Det finns inte heller någonting i bilden som tyder på att det skulle bli ett totalt omslag till det bättre ens vid en utökning av biståndet till det för industriländerna nu fastställda målet om 1 procent, eller t.o.m. långt därutöver. Det gäller därför inte bara att fastställa ett procenttal för våra rimliga offer på världssolidaritetens altare; så enkelt är det inte. Vi kan ändock inte undandra oss ansvaret för resultatet. Tillfredsställda kan vi vara först om vi lyckas knyta ihop världens näringsliv i gemehsamma ansträngningar att överallt nyttiggöra resurserna på bästa sätt. Det räcker ingalunda med statliga insatser finansierade med skattemedel. Det behövs ett långt vidare engagemang. Man måste frigöra sig från övertron på gåvor och misstänksamheten mot allt annat än sådana. Enbart bistånd kan sannolikt aldrig radikalt och varaktigt förbättra ett folks förmåga att självt leda en snabb ekonomisk utveckling. För att nu inte tala om det bistra faktum som lägger en broms på en väsentligt utökad statlig biståndsverksamhet, nämligen att den med nödvändighet måste föregås av en väsentligt utökad statlig omsorg om den egna betalningsbalansen. Den omsorgen är det i vårt land som alla vet si och så med. Jag har nu antytt den problematik Ang. internationellt utvecklingsbistånd som vi i högerpartiet i hög grad anser vara värd att studera med sikte på effektivaste u-hjälp i dagens situation och med de kunskaper som vi nu har. Högerpartiet, folkpartiet och centerpartiet har också gemensamt begärt att en allsidigt sammansatt utredning med parlamentariskt inslag skall tillsättas för att överse riktlinjerna för det svenska utvecklingsbiståndet. Det är svårförståeligt att de socialdemokratiska ledamöterna inte har velat vara med om en sådan utredning. De hänvisar i stället till det uttalande som regeringen gjorde i sin deklaration vid utrikesdebatten i förra månaden, där det sägs att regeringen själv ämnar utforma ett progressivt u-hjälpsprogram. Skillnaden är alltså den att vi borgerliga vill vara med om att utforma programmet, medan regeringen vill göra det på egen hand. Hur rimmar detta med det uttalande som man ibland får höra om regeringens iver att försöka samla alla partierna kring ett gemensamt u-hjälpsprogram? Såvitt jag kan förstå inte alls. Herr talman! Våra resurser att över den statliga budgeten lämna u-hjälp är i dag begränsade. Det är dock högst angeläget att vi fullföljer den utbyggnad av verksamheten som vi har bestämt oss för och att vi gör det målmedvetet och utan ryckighet. En lämplig utgångspunkt borde då vara — i vart fall tills vidare — att biståndsorganets resurser ökas i samma takt som väl genomstuderade och löftesrika projekt kan framläggas. En penningtilldelning därutöver är knappast önskvärd. Vill man få ut bästa verkan av de medel som avsätts till uhjälp, måste man ställa lika hårda krav på rationell handläggning och hushållning med tillgängliga medel inom uhjälpen som inom andra sektorer av samhällsekonomin. Det har från SIDA:s håll omvittnats att det hårdare ekonomiska klimat som under innevarande år, delvis oväntat, kom att drabba SIDA:s fältverksamhet trots allt hade sina fördelar. Det har karakteriserats som både nyttigt och lärorikt. Detta måste med andra ord betyda att det har bidragit till att öka den relativa effekten av den svenska satsningen. Det program för SIDA:s fältverksamhet under nästa budgetår som statsverkspropositionen förutsatte, innebar dock en högst betydande reducering av den projektvolym, som SIDA hade räknat med att kunna genomföra. Inskränkningarna skulle t.ex. drabba planerna på en utvidgad familjeplaneringsverksamhet och anslagen till missionen. Under utskottsbehandlingen har emellertid en majoritet kunnat enas om att föreslå åtgärder som i hög grad skulle förbättra situationen. Om riksdagen godkänner förslaget torde i stort sett alla projekt kunna bli genomförda som SIDA under det närmaste året kan förväntas ha personella och tekniska resurser att handlägga. Det gjordes under utskottsbehandlingen många försök att uppnå allmän enigbet kring detta starkt utökade program, men försöken misslyckades tyvärr i sista änden. Jag tycker detta är beklagligt. De reella ändringarna i förhållande till regeringens förslag är dock betydande. Den formella anslagstilldelningen har visserligen inte ändrats, men u-hjälpsorganens tillgång till pengar att utbetala har ökats i hög grad. Det är ju det som är avgörande. Den metodik som statsutskottet föreslår, nämligen att överföra tänkta reservationsmedel från en huvudtitel till utgiftsmedel under en annan, kan naturligtvis diskuteras och är väl inte i regel att rekommendera. I det här fallet och i dagens läge är den dock acceptabel, för det första därför att den tilllämpas i ett system beträffande vilket alla tycks vara ense om att det måste ändras. U-landsbiståndets uppdelning på flera departement och avdelningar inom departement försvårar överblick och samordning. Högerpartiet har under flera år kritiserat detta förhållande. Nu har också statsrevisorerna fäst uppmärksamheten härpå, och statsutskottet har enhälligt bestämt sig för att påyrka en ändring. Om den kommer till stånd kan det bli friare möjligheter att överföra medel mellan olika ändamål, alltefter skiftningarna i förhållandena och behoven. För det andra är överföringen acceptabel därför att alla också tycks vara överens om att u-hjälpen skall utvecklas och utbyggas. En plan härför skall framläggas för riksdagen redan nästa år. Då kan årets nu föreslagna extraförbrukning av reservationsmedel utan svårighet ersättas. Herr Dahlén framhöll nyss att det i utskottets utlåtande inte förekommer ett ord som bevisar att det finns möjligheter att låna upp medel eller att de förutsatta återbetalningarna verkligen kommer att ske. Det må så vara — kompromissen måste ändock liksom så mycket annat i den politiska verksamheten — grunda sig på förtroende för vil jan hos regeringen att följa de önskemål som utskottet framställer. Skulle det nästa år visa sig att detta förtroende varit oberättigat, vilket det väl ändå inte finns anledning att förutsätta, kan och skall vi återkomma. Herr talman! Jag kommer när stunden härför är inne att yrka bifall till vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 53 på samtliga punkter utom punkten 3 angående utredning av det fortsatta utvecklingsbiståndet, där jag kommer att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns ett stort intresse inom vårt land för att ge hjälp åt u-länderna. Detta har ytterligare bestyrkts genom det goda resultat som uppnåtts i insamlingen Flykting 67 Vårnyckeln, som också avser att ge lidande människor hjälp. Jag är medveten om att det finns grupper, måhända rätt avsevärda grupper, som inte har det stora intresse för u-landshjälp som jag för min del skulle önska, men i stort sett kan man säga att svenska folket har visat intresse för u-hjälp. Det kanske framför allt bör betonas att det är ungdomskretsarna som driver hårdast på att u-hjälpen bör ökas. Om det har varit ett gott intresse i breda lager för u-hjälpen, har det varit så mycket sämre med intresset från regeringens sida. Regeringen har i denna fråga varit håglös, föga intresserad och trög i sitt handlande. Lägger man därtill det virriga uppträdandet inom det socialdemokratiska partiet i synnerhet under detta år, har man karakteriserat handlandet i u-hjälpsfrågan. På förslag av Indien uttalade Förenta Nationerna att ländernas u-hjälp borde gå upp till 1 procent av nationalinkomsten. Centern föreslog för åtskilliga år sedan också att målet för u-landshjälpen borde bli ett bidrag med minst 1 procent av nationalinkomsten. Första gången avslogs detta, men senare har riksdagen accepterat målsättningen. Trots att åtskilliga år förflutit sedan principbeslutet fattades om målsättningen har vi dock inte kommit längre än till 0,34 procent av nationalinkomsten. Jag tror inte, som herr Virgin sade, att vi behöver avromantisera u-hjälpsfrågan. Jag tror nämligen inte att den har präglats av någon romantik, möjligen kanske av en högt uppdriven idealitet vid vissa tillfällen. Det är självfallet att målsättningen i fråga om uhjälpen också är hjälp till självhjälp. Den hjälp som ges syftar inte till gåvor, utan syftar till att man skall skapa ett näringsliv inom respektive länder som kan ge försörjningsmöjligheter åt landets befolkning. Enigheten om den 1 procentiga målsättningen sträckte sig dock inte så långt att man kunde bli enig om när detta mål skulle uppnås. Centern och folkpartiet har flera gånger föreslagit att vi skulle sätta upp en plan för när vi skall nå fram till 1 procentmålet, men detta har hittills inte accepterats av de övriga partierna. Under alla de år som vi har motionerat om höjning av anslagsbeloppet har regeringen och socialdemokratiska partiet haft alla möjliga undanflykter för att inte ge högre bidrag. I synnerhet har man anfört att planläggningen för ett effektivt utnyttjande av medlen inte fanns. När nu inför årets riksdag SIDA presenterar planer för ett någorlunda rimligt u-landsstöd är regeringen inte alls benägen att fullfölja vad man tidigare ställt i utsikt. Och då man har anfört att planläggning inte fanns för olika bidrag, bör man också i det sammanhanget anmärka att det alltid funnits möjlighet att ge till den multilaterala hjälpen. När socialdemokraterna nu splittrats i u-hjälpsfrågan hade man förhoppning att anslagen verkligen skulle bli höjda avsevärt i förhållande till regeringens förslag. I den virrighet som kännetecknat socialdemokratiska partiet trodde man nu att den oppositionella delen av socialdemokraterna tillsammans med högern, centern och folkpartiet skulle kunna genomföra högre anslag. Någon tvekan om behovet av ökat bistånd existerar givetvis inte. Någon utförligare motivering behövs inte, ty alla är ju nu medvetna om det stora behovet i olika delar av världen. Klyftan mellan industriländerna och u-länderna utvecklas inte så som vi borde ha anledning att hoppas. Utvecklingstakten i u-länderna är mycket låg. Framför allt torde detta ha sin grund i att befolkningsutvecklingen är mycket snabbare än livsmedelsutvecklingen. I denna situation är det mycket oroande att biståndet från de rika länderna till de fattiga länderna har stagnerat. Det är bara obetydligt mer än det var omkring år 1960. När vi bedömer storleken av de krediter som de rika länderna ställer till u-ländernas förfogande, måste vi ha i minnet — vilket herr Dablén också erinrade om — att u-länderna be talar tillbaka ungefär hälften i form av räntor och amorteringar. Mot bakgrunden av dessa förhållanden är det nödvändigt att den rika världen ökar sina samlade biståndsinsatser betydligt. Det finns förutsättningar för en kraftig ökning, och en sådan är nödvändig om en positiv utveckling skall komma till stånd i de underutvecklade länderna. För de rika ländernas del är det framför allt en fråga om att vilja. Den svenska regeringen har i sällskap med högern, enligt min mening, visat prov på bristande vilja vid detta års riksdag. Det är närmast generande att vårt land som har världens nästan högsta levnadsstandard ännu inte kommit upp till mer än 0,34 procent av nationalprodukten i u-landsbiståndet. Vi måste vara på det klara med att det är ett moraliskt krav på Sverige som ett välståndsland att inom rimlig tid infria det löfte som vi gett genom att anta FN:s 1-procentsdeklaration. Det är inte längre möjligt för regeringen att skylla på brist på projekt. De av SIDA utarbetade planerna för familjeplanering och utbildning av afrikanska kvinnor fyller de krav som vi har anledning att ställa på väl förberedda projekt. När intresset för ökad u-hjälp under slutet av förra året och början av detta år nu på så många olika sätt manifesterats, inte minst genom den socialdemokratiska motionen, hade man väntat att ett större anslag än vad regeringen föreslagit skulle kunnat beviljas. Nu har det emellertid hänt åtskilliga enligt min mening underliga operationer under utskottsbehandlingen. Finansministern har av sina egna partikamrater i utskottet fått den hårdaste korrigering som förekommit på mycket länge. Den överföring som nu skett innebär ju i realiteten att utskottsmajoriteten sagt ifrån att finansministern tagit till ett anslag som enligt utskottsmajoriteten är så högt att det måste korrigeras neråt. Nu brukar ju finansministern gärna uppträda och försvara sina förslag. Jag hoppas att han också i dag kommer att uppträda och försvara vad han föreslagit, eftersom jag förmodar att han ansåg att detta anslag var välmotiverat när han satte upp det i statsverkspropositionen. När nu opinionen för ökad u-hjälp är så stark inom vårt land och även inom vissa kretsar i det socialdemokratiska partiet, så hade man kanske ändå en viss förhoppning att den ökning som föreslagits av centern och folkpartiet skulle kunna genomföras. Så blir troligen inte fallet, ty nu träder en annan regeringens hjälpare fram, nämligen högern. Socialdemokraterna och högern går arm i arm in för att bromsa u-hjälpens höjning. Aftonbladet talade i går om kohandel mellan högern och socialdemokraterna. För min del reagerar jag mot att man använder detta gamla fina uttryck till något så bakåtsträvande och bromsande som en samverkan mellan högern och socialdemokraterna för att u-hjälpen inte skall stiga som vi föreslagit. När det användes på 30-talet var det för att skapa framsteg och trygghet. Ja, herr talman, behandlingen av ulandsfrågan 1967 kommer säkerligen att stanna mycket länge i svenska folkets minne. Centern och folkpartiet har i sina reservationer föreslagit en ökning av anslaget med 50 miljoner kronor. Är den summan så förfärande stor att man på allt sätt måste motarbeta detta förslag. Ja, det är frestande att göra jämförelser på olika områden, men jag kanske kan erinra om att denna summa är ungefär vad svenska folket använder för tobaksoch alkoholkonsumtion för fyra dagar. Jag kan inte finna att beloppet är så avskräckande att man från högerns och socialdemokraternas sida måste hesitera så mycket för att ge detta högre anslag, och det är självfallet att jag hoppats att det skulle få en så stor anslutning att vi verkligen kunde besluta inte bara de överföringsåtgärder som nu föreslagits utan också en höjning av u-landshjälpen. Herr talman! Jag kommer att framställa eller ansluta mig till yrkanden under respektive punkter.